Herr talman! Arbetsmarknadsministern talade i dag på förmiddagen om nödvändigheten av den internationella anpassningen. Jag kan inte finna att omvärlden när det gäller arbetsmarknad och regionalpolitik är något ideal. Inom den rika OECD-världen torde i dag i storleksordningen 100 miljoner människor vara drabbade antingen av arbetslöshetens, fattigdomens eller utslagningens spöken. Bara i Europa, som nu skall visa vägen för Sverige enligt våra nyliberala överstepräster, räknas ungefär 45 miljoner människor leva i fattigdom. De lever till stor del i försvagade industriregioner. Arbetslösheten har varit stigande och i flera år legat runt 10 %. Är det en anpassning till detta som man är ute efter, är jag övertygad om att svenska folket kommer att protestera. Sammanbrottet i kommandoekonomierna kan inte rimligen tas som ursäkt för att vi måste acceptera regionala obalanser och arbetslöshetens resursslöseri. Enligt min mening måste marknaden hela tiden hållas i tukt och förmaning av starka demokratiska processer för att sociala katastrofer och regionala obalanser skall kunna undvikas. Nu säger en del debattörer och utredningar att Sverige i framtiden kommer att föra den regionalpolitik och den arbetsmarknadspolitik som vi önskar även med ett eventuellt EES-avtal eller medlemskap i Europeiska unionen. Jag tillåter mig, herr talman, att tvivla på att dessa påståenden kommer att gälla fullt ut. Inom EG är det de fyra friheterna och den hårda konkurrensen som är viktigast. Också efter Maastrichtmötet är det lägsta möjliga inflation, lägsta möjliga räntenivå, lägsta möjliga budgetunderskott och lägsta möjliga statsskuld som prioriteras framför allt annat. Däremot säger man inget om lägsta möjliga arbetslöshet. Men visst finns reträtter också inom EG för dem som kräver en förbättrad regionalpolitik. Maastrichtmötet beslöt bl.a. om en regionalpolitisk fond, som dock de flesta bedömare säger att vi i vårt land inte har någon chans att få del av. Är det den bästa lösningen att det ytterst blir EG kommissionen och någon domstol inom EG området som har det vakande ögat också över svenska beslut? Tidigare politiska bedömningar i Sveriges riksdag kommer då att ersättas av politiska bedömningar av höga byråkrater vars lojalitet i första hand gäller Romtraktaten och EG:s regelverk. Den skepsis som många känner i vårt land grundar sig också i hög grad på de erfarenheter som hittills vunnits. På vilket sätt har EG-anpassningen hittills gynnat den regionala balansen? Är det möjligen de EG-anpassade utspelen från direktören Aldskogius eller från Carl Johan Åberg som gynnat den regionala balansen i vårt land? Jag kan inte se det, herr talman. Minskningen av stödområdet för två år sedan, reduceringen av de högsta nivåerna på lokaliseringsbidragen, nedsättningen av socialavgifter, attackerna mot transportstödet och borttagandet av investeringsbidrag utanför stödområdet har hela tiden skett med hänvisning till vad Europeiska unionen kan tänkas komma att kräva. Jag skall gärna erkänna att arbetsmarknadsministern i år har spottat upp sig litet grand och låter de nedsatta socialavgifterna gälla för något fler verksamheter.

Det är nu de verkligt stora behoven av regionalpolitiska resurser kan komma att uppträda. Det vi hittills sett är att tågtrafik som staten måste köpa för att nödtorftigt hålla i gång vissa linjer kostar mer än 550 milj.kr. per år. För att upprätthålla rikstäckande kassaoch bankservice måste postverket ha minst 300 miljoner av staten. Jag anser att detta bara är en början. Hur mycket kommer flygverksamheten på olönsamma linjer att kosta när de lönsamma linjerna inte längre får använda sina vinster för att bekosta de olönsamma? Vad kommer televerket att ta betalt för det som det anser vara mindre lönsam verksamhet i skogslänen? Kommer det att bildas särskilda bolag som specialiserar sig på att plocka staten på regionalpolitiskt motiverad verksamhet, eller vad kommer att inträffa? > bMer och mer av den regionala balansen skall tydligen bli beroende av de politiska konjunkturerna, tillfälliga majoritetsförhållanden och krav på skattesänkningar. Därmed kommer vi att få uppleva en ryckighet som kan leda till att färre företag törs etablera sig i landsändar med behov av regionalpolitiskt stöd. Vilka regionalpolitiska behov kommer att utlösas när den statliga malmprospekteringen nu avskaffas och sulfidmalmsgruvorna tynar bort? Indragningen av medel från utvecklingsfonder och Norrlandsfond och den skapade osäkerheten om riskkapitalbolagen är andra åtgärder som försvagat regionalpolitiken. Det statliga basindustrierna kommer genom den utförsäljning som nu planeras att riskera att utsättas för kortsiktiga spekulationer och förvärrad rovdrift. De blir brickor i det internationella spelet om råvaror och naturtillgångar. Detta ökar osäkerheten för såväl anställda som kommuner och entreprenörer, främst i Norrbottens län. Självfallet slår de påtvingade åtstramningarna i landsting och kommuner hårt mot sysselsättningen i utsatta regioner. Det är dags att fylla parollen ''Hela Sverige skall leva'' med konkret innehåll.